Fru talman! Hanif Bali har frågat mig vilka mina och regeringens ambitioner är med traineejobb samt hur de som berörs av traineejobb räknas. Räknas de som arbetslösa eller i arbete? Vidare har även Jenny Petersson frågat mig hur de som berörs av plustjänster eller extratjänster räknas. Räknas de som arbetslösa eller i arbete? Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Den höga ungdomsarbetslösheten är en av regeringens högst prioriterade arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Unga ska inte vara arbetslösa. Alla människors färdigheter och kompetenser ska tas till vara. Att alla människor arbetar och försörjer sig möjliggör en bra välfärd, ett samhälle som håller ihop och ökad jämlikhet. Det är viktigt att öka sysselsättningsgraden, arbetskraftsdeltagandet och antalet arbetade timmar i ekonomin. Regeringen är övertygad om att framgång i kampen mot ungdomsarbetslösheten förutsätter bred mobilisering och samverkan mellan bland andra arbetsmarknadens parter, kommuner och landsting, det privata näringslivet och det civila samhällets organisationer. Regeringen påbörjar nu genomförandet av ett ambitiöst reformprogram som syftar till att bekämpa ungdomsarbetslösheten. En viktig del i detta är stöd för traineejobb som föreslås införas inom vissa delar av välfärdssektorn för arbetslösa ungdomar. Antalet långtidsarbetslösa ökade från 76 000 personer 2007 till 138 000 personer 2010. Långtidsarbetslösheten har därefter bitit sig fast på en nivå kring 120 000 personer. De som har varit arbetslösa länge får ofta stora svårigheter att komma tillbaka, även om konjunkturen vänder. Den som står längst från arbetsmarknaden och har svårast att få jobb är inte hjälpt av att utföra arbetsuppgifter som ingen efterfrågar på riktigt. Den som står längst från arbetsmarknaden måste i stället ges reella möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet. I dag definierar Statistiska centralbyrån, SCB, baserat på internationella överenskommelser, vem som är sysselsatt eller arbetslös. Regeringen har inget direkt inflytande när det gäller denna fråga. SCB räknar personer med befintliga former av subventionerade anställningar som sysselsatta i sin arbetskraftsundersökning, AKU. Då Jenny Petersson, som framställt en av interpellationerna, på grund av ledighet från uppdraget som riksdagsledamot ej var närvarande vid sammanträdet medgav tredje vice talmannen att Hanif Bali fick ta emot båda interpellationssvaren.
Fru talman! Jag vill tacka Ylva Johansson för svaret. Det är i grund och botten en väldigt enkel fråga. Ganska stora paket har presenterats som utbildningsinsatser, praktik eller dylika åtgärder. Regeringen har som ambition och mål att sänka arbetslösheten och har inte sysselsättningsgradsmål eller något sådant. Det är just arbetslösheten som de vill få ned. Då är det rimligt att få veta om alla de människor som inte har ett arbete och som nästan behöver få full subventionering från staten för att få ett jobb kommer att räknas som arbetslösa eller inte. Som jag tolkar Ylva Johanssons svar kommer de inte att räknas som arbetslösa. Alla program som regeringen har kokat ihop kommer i slutänden att leda till att arbetslösheten kommer att minska utan att nya jobb kommer till. Staten kommer att finansiera jobb som kanske inte hade behövts annars; det är kriteriet för plusjobben, eller extratjänsterna som ni kallar dem. Ni trollar helt enkelt bort en stor del av arbetslösheten. Det är viktigt för oss att veta hur ni räknar. Jag misstänker nämligen att vi om ett par år ska stå här och jämföra arbetslöshetssiffror. Därför är det rimligt att vi vill veta hur ni gör. Av de som är i alla de bespottade programmen som Ylva Johansson själv har stått på den här sidan och tyckt varit hemska, jobb och utvecklingsgarantin och fas 3, har varenda en räknats som arbetslös. Varenda en av dem och varenda procentandel tog den förra regeringen ansvar för och sade att de räknades som arbetslösa och att vi gjorde ansträngningar för att se till att de skulle hamna i arbete. Det som Ylva Johansson säger och erkänner är att regeringen tänker trolla bort den arbetslöshetsstatistiken genom att skapa en massa extratjänster och helt enkelt få arbetslösheten att sjunka utan att fler egentligen har kommit in i riktiga jobb.
Fru talman! Det är lite förvånande att Hanif Bali står här och nästan verkar stolt över att så många människor i Sverige både är och räknas som arbetslösa i dag. Jag tycker att det är ett kapitalt misslyckande att så många människor är och räknas som arbetslösa. I dag har ungefär 140 000 personer en anställning med anställningsstöd i Sverige. Jag tycker inte att det ska beskrivas som program som man har kokat ihop. Det är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken att kunna använda även subventionerade anställningar för att fler människor ska få glädjen att ha ett riktigt arbete och en riktig lön. Anser Hanif Bali att de 140 000 personer som i dag har subventionerad anställning borde räknas som arbetslösa i stället? Det är inte regeringen som bestämmer vem som ska räknas som arbetslös eller inte i statistiken. Som jag sade i mitt svar är det Statistiska centralbyrån som gör den bedömningen. De gör den utifrån internationella överenskommelser så att vi räknar på samma sätt som andra länder. Jag tycker inte att det finns ett egenvärde i att människor inte ska ha ett arbete och inte ska ha en egen lön för det arbete som de utför.
Fru talman! Det som Ylva Johansson vänder sig emot är inte att människor är och räknas som arbetslösa. Det som Ylva Johansson vänder sig emot är helt enkelt att människor fortfarande ska vara arbetslösa men inte räknas som det. Regeringen vill föra tillbaka plusjobb, eller extratjänster som de kallar det. Kriteriet för plusjobben och extratjänsterna är att de är arbeten som inte behövs. Det är arbeten som inte behövs på den reguljära arbetsmarknaden. Trots det ska vi alltså inte räkna dem som placeras i programmen som arbetslösa. Det är klart att subventionerade anställningar behövs. Det är vi överens om. Däremot är det ohederligt att försöka trolla bort arbetslösa. Vi kan i så fall skapa hur många hundraprocentigt subventionerade tjänster som helst och sedan säga att vi har noll arbetslöshet i landet. Det är också en lösning. Men som vi vet är det oftast en dålig idé. Då låser man fast människor. Man ignorerar problemet och pekar på en positiv utveckling i statistiken som egentligen inte bygger på verkligheten. Sverige kan vara på väg åt fel håll även om statistiken visar att det går åt rätt håll. Ylva Johansson säger att det är upp till SCB. Under Göran Perssons tid gjorde man precis så här. Man förtidspensionerade folk - de skulle ut från arbetsmarknaden. Då såg det ut som att arbetslösheten sjönk utan att jobben blev fler. Det är precis det som jag är rädd för att Ylva Johansson ska försöka med nu. Därför ville jag ha ett svar från Ylva Johansson. Räknas man som arbetslös, eller räknas man inte som arbetslös? Svaret har varit ganska tydligt. Man räknas inte som arbetslös om man placeras i Ylva Johanssons arbetslöshetsprogram.
Fru talman! Hanif Bali har en egen definition av extratjänster som inte stämmer överens med den som den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen har. Vår ambition är att införa extratjänster som är arbeten som behöver utföras men som inte utförs i dag. Hanif Bali har en annan definition, men den får stå för honom. Det är väl belagt genom forskning att det bästa sättet att få ett arbete är att ha ett arbete. Det betyder att subventionerad anställning är ett av de få arbetsmarknadspolitiska instrument som har ganska god effekt och som också leder till att man går vidare till ett icke-subventionerat arbete. Jag tror att det är just därför som regeringar i alla länder - även den tidigare regeringen - har använt sig av just subventionerade anställningar. Det är naturligtvis viktigt att anställningarna går till rätt personer, så att man inte får en dödviktseffekt genom att satsa resurser på personer som hade kunnat få jobb ändå. Men givet att subventionerade anställningar går till de personer som verkligen behöver det särskilt starka stödet för att komma in på arbetsmarknaden är det väl belagt att det är en fungerande väg in på den. I dag har ungefär 140 000 personer i Sverige en subventionerad anställning. Är det lagom många? Det vet jag inte säkert, men det är ett instrument som faktiskt fungerar. Jag tycker att det är ganska kränkande att Hanif Bali säger att en subventionerad anställning skulle vara samma sak som att vara förtidspensionerad. Det är människor som utför ett arbete, som får lön och som har en riktig anställning.
Fru talman! Det har varit ganska tydligt från er sida, Ylva Johansson, att ni vill öka beskattningen på företagen, på att anställa, vilket leder till att jobben minskar. I stället vill ni skapa statliga program. De människor som i dag räknas som arbetslösa blir placerade i dessa program. Då räknas de inte som arbetslösa. Sedan kan regeringen nå sitt mål - lägst arbetslöshet i EU - utan att jobben har blivit fler, utan att tillväxten har ökat, utan att fler människor har ett ordinarie jobb på den reguljära lönemarknaden att gå till. Målet måste självklart vara att få så många som möjligt in på den ordinarie arbetsmarknaden, på tjänster som inte är subventionerade. Jag är rädd för att regeringen tricksar med siffrorna på ett sådant sätt att det ser ut som att Sverige är på väg åt rätt håll utan att någonting fixas. Vi får en felaktig självbild av att vi är på väg åt rätt håll trots att jobben inte ökar, trots att det inte skapas nya arbeten, trots att tillväxten hämmas. Det är främst detta som oroar mig. Ylva Johansson har gjort det väldigt klart. Hon ser alla program, extratjänster, 90-dagarsgarantin och traineejobb som reguljära arbeten som ska vara permanenta. Men det är inte så permanent för dem som blir placerade i programmen eftersom de är tidsbegränsade när det till exempel gäller traineejobb. Ylva Johansson sade att det är meningen att den som fullgör en traineetjänst ska hamna i ett YA-jobb. Sedan ska man cirkulera och bli berättigad till a-kassa så att man kan snurra tillbaka och börja bidragskarusellen igen. Det är fel väg för Sverige. Vi har provat det. Det var just det som forskningen sade: Det funkade inte.
Fru talman! Jag tror att Hanif Bali och jag är överens om att målet är att öka sysselsättningsgraden så att fler människor kan få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det som skiljer Hanif Bali och mig åt är att Hanif Bali företräder den tidigare regeringen som satsade stort på skattesänkningar som hade noll eller marginell effekt på arbetslösheten. Den nuvarande regeringen satsar i stället på aktiva åtgärder för att få ut människor i riktiga jobb, varav subventionerade anställningar är en av de många åtgärder som faktiskt fungerar.